Herr talman! Det finns en del områden som varje år är aktuella i riksdagen, kanske flera gånger varje år, där alla är ense om att säga: Det här är viktigt. Det här är bra. Vi skall arbeta efter de här linjerna etc. Men ändå händer ingenting. De vackra orden omsätts inte i handling. Ibland är det otillräckliga personella och finansiella resurser, ibland är det svårigheter att finna metoder och handlingslinjer som försvårar genomförandet av goda tankar. Ibland är det utredningar som kan innebära fördröjningar. Ibland är det — trots de vackra orden — otillräckligt intresse som medför att en fråga sätts långt ned på en prioriteringslista. En kombination av utredningar och otillräckligt intresse — kombinationen kan synas konstig men den är ingalunda ovanlig — är särskilt förödande. Då kan man i åratal skjuta en fråga framför sig, säga vackra ord om den men ändå inte göra någonting. Den socialdemokratiska regeringen har i synnerhet på socialoch utbildningspolitikens område utvecklat en betydande skicklighet i det här avseendet. Den fråga vi nu diskuterar, hälsoundersökningar och annan förebyggande hälsovård, är ett exempel på en sådan fråga. Här sägs många vackra ord men mycket litet händer i praktiken. Det finns annars många goda skäl för att med kraft satsa på denna sektor. Det är ekonomiska skäl, det är effektivitetsskäl, det är rättviseskäl, det är trygghetsskäl, det är humanitära skäl. Kostnaderna för sjukvården och sjukförsäkringen beräknas för innevarande år uppgå till 13 600 miljoner kronor. Det är en ökning med 100 procent under den senaste femårsperioden. Prognoser för de kommande åren pekar också på kraftigt ökade utgifter. Det är emellertid bara en liten, liten andel av denna stora summa pengar som går till hälsovård. Om vi t.ex. ser på socialdepartementets huvudtitel, finner vi rubriken Öppen hälsooch sjukvård. Det är sammanlagt ca 37 miljoner kronor, varav en väsentlig del går till folktandvård. Till allmän hälsokontroll och hälsovårdsupplysning anvisas knappt 6 miljoner kronor. Det är förbluffande litet. Det kan visserligen sägas att det är landstingen som svarar för huvuddelen av kostnaderna för hälsooch sjukvård, men också inom den sektorn är det en liten andel som går till hälsovård, det mesta går till sjukvård. Den förebyggande hälsovården kan betyda mycket för att begränsa de starkt stigande sjukvårdskostnaderna. Många problem kanske inte uppkommer, och om de uppkommer och upptäcks i tid kan de botas genom kortare vårdinsatser, billigare hjälpformer och till lägre kostnader. Förebyggande insatser, tidigt upptäckta problem, kan också betyda större effekt av de sjukvårdande insatserna, bättre vårdresultat, mindre av mänskligt lidande — människornas trygghet blir större. I några motioner till årets riksdag har begärts ökade insatser när det gäller hälsoundersökningar och annan förebyggande hälsovård. Det är i första hand en motion från några folkpartister som vill ha en ändring av reglerna om ersättning från den allmänna försäkringen, så att en viss del av kostnaderna för allmän hälsokontroll skulle kunna ersättas. Liknande förslag finns i en motion från några centerpartister, men den motionen har märkligt nog inte vunnit gehör ens hos motionärernas partikamrater i utskottet. Utskottsmajoriteten anför ett par skäl för att avvisa motionerna. Man antyder ett mera principiellt skäl, nämligen att sjukförsäkringens syfte är att kompensera för inkomstbortfall och kostnader som föranleds av sjukdom. Att vidga ersättningsrätten skulle vara att helt eller delvis överge den huvudprincip som nuvarande lag bygger på. Det här är inte särskilt vägande resonemang. Det är givet att man noga måste tänka igenom utformningen av en ny lag, en lämplig avgränsning av insatserna. Men det avgörande måste ju vara att finna former som bäst tillgodoser kravet på effektivitet och trygghet, och då är hälsoundersökningar och förebyggande hälsovård en klok satsning, väl använda pengar från samhällets sida. Ett annat skäl är att utredningar i dessa frågor pågår och att man bör avvakta resultaten av dessa utredningar. Socialstyrelsen fick för drygt två och ett halvt år sedan i uppdrag att göra en utredning om utvecklingen av hälsoundersökningar och annan förebyggande hälsovård. Det måste vara möjligt att dessa utredningar som nu pågått i två och ett halvt år skall kunna fullföljas så att förslag kan framläggas till 1972 års riksdag. Inom socialstyrelsen pågår en mängd utredningar, och man har ibland en känsla av att socialstyrelsen mera utreder än handlar.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

Herr talman! I det paket av motioner som i föreliggande utskottsbetänkande avstyrkts av socialförsäkringsutskottet återfinns motion nr 349 angående rabattering av p-piller som några av mina partikamrater och jag väckte i januari månad i år, och jag skulle vilja kommentera detta något. Vår motion väckte visst uppseende, och jag fick en del brev och samtal i anledning därav. Några ansåg att såväl aborter som även de förebyggande p-pillren borde helt förbjudas i vårt land, som har den lägsta nativiteten i världen, vilket gör det nödvändigt för oss att importera arbetskraft. Den inställningen måste bero på missförstånd av motiven för vår motion.

En så viktig fråga skall inte vara beroende av den enskildes ekonomiska villkor. Här behövs en reform, och jag tror att det skall visa sig mera ekonomiskt även för samhället att svara för de förebyggande åtgärderna i detta speciella fall än att antalet abortsökande skall öka av den anledningen och kräva operativa ingrepp och sjukhusvård.

I vår motion hade vi ej vågat sträcka oss längre än till rabattering som för andra läkemedel enligt läkarrecept, men, herr talman, jag finner det vara både rättvist och riktigt, om man skulle kunna komma fram till kostnadsfria preventivmedel av olika slag. P-piller liksom andra antikonceptionsmedel som kvinnor kan använda för att förebygga graviditet medför en kostnad som enbart drabbar kvinnorna — det är inte alla som har en make eller en pojkvän att dela de kostnaderna med. Under många år av sitt liv tar en kvinna många risker på grund av sitt kön och har av samma skäl även andra extra kostnader än de jag här har berört. Detta kan inga jämlikhetssträvanden i världen utjämna, men nog borde samhället ändå kunna ta på sig den ekonomiska delen av denna orättvisa — det vore på tiden, och jag hoppas att gruppen kommer fram till det resultatet. I sitt remissvar har TCO avstyrkt delen om rabattering av p-piller med hänsyn till att detta inte är det enda antikonceptionsmedlet. Det är ett riktigt påpekande och ett oavsiktligt misstag från vår sida — det var inte vår mening att begränsa problemet till enbart p-piller — och jag beklagar att inte organisationen, som i övrigt var positiv till motionen, utökade välviljan till att omfatta även rabattering — men tryckt på att den borde omfatta även andra antikonceptionsmedel. Helt nyligen lade 1965 års abortkommitté fram sitt förslag — det förelåg ej vid motionsskrivningen — och sedan jag nu har varit i tillfälle att höra några läkare diskutera förslaget — anser jag det även från den utgångspunkten vara mycket angeläget att frågan om kostnader för p-piller och andra antikonceptionsmedel snarast får en positiv lösning. Som kommittén mycket riktigt framhåller blir det ju annars så att kostnaderna för att anskaffa preventivmedel kan bli ganska stora — medan en abortoperation är gratis. Perspektivet — så som det uttrycktes av en läkare som jag hörde häromdagen — att kvinnorna ej skulle söka undvika graviditet med hjälp av preventivmedel, utan i stället kanske genomgå täta abortoperationer, är för mig skrämmande. Innan vi kan anta en friare abortlagstiftning — som jag hoppas att riksdagen så småningom skall genomföra — så måste frågan beträffande rabatteringen eller helst fria antikonceptionsmedel vara löst. Vi motionärer tror att ökade möjligheter till sådana förebyggande åtgärder som sänkta kostnader på preventivmedel skulle innebära att antalet onödiga aborter skulle minska. Kanske skulle t.o.m. Försäkringskasseförbundet som gick emot motionen så småningom finna att detta är en billigare lösning än alltför många abortoperationer. Herr talman! Utskottet har i sin skrivning sagt sig ha förståelse för motionärernas önskemål men hänvisar till utredningar som pågår eller nu remissbehandlas, t.ex. abortkommitténs förslag, och det har jag i min tur förståelse för. Jag har dock velat understryka vikten av en snar lösning på problemet. I väntan därpå vill jag också, herr talman, till sist hänvisa till Kommunförbundets remissvar. Där säger man nämligen ”att det bör uppmärksammas att gällande ersättningsregler i fråga om läkarkonsultation och receptförskrivning ger visst utrymme för läkarens subjektiva tolkning”. Jag vet att en hel del läkare redan tolkar detta positivt, och min förhoppning är att allt flera läkare skall ta till vara det utrymme som här ges. Herr talman! Vi har i vår motion hemställt om en översyn av problemet. Frågan är under översyn. Jag har därför inget yrkande.

Herr talman! Vi har nu att behandla fyra motioner som samtliga mynnar ut i en begäran om utvidgad ersättningsrätt enligt lagen om allmän försäkring. Kanske vi något skulle stanna inför vad nuvarande lagstiftning säger. Där begränsar man nämligen rätten till ersättning att utgå enbart vid sjukdom. Det gäller ersättning vid läkarvård och för läkemedel och även rätten till sjukpenning. Det enda undantaget är de förmåner som kan utgå i samband med havandeskap. Detta innebär som herr Mundebo påpekade att lagen inte ger utrymme för ersättning för hälsokontroll eller annan förebyggande hälsovård. I 2 kap. 7 § lagen om allmän försäkring stadgas dock att arbetsgivare efter särskild överenskommelse med en försäkringskassa kan få viss gottgörelse för sjukoch hälsovård som av arbetsgivaren ordnas för de anställda.

Herr Mundebo talar samtidigt om det otillräckliga intresset hos det socialdemokratiska partiet och den socialdemokratiska regeringen för sociala frågor och utbildningsfrågor. I samma mening talar herr Mundebo om att kostnaderna under socialhuvudtiteln har ökat med drygt 100 procent under den senaste femårsperioden. Att sedan fördelningen av dessa medel kan synas haltande kan jag hålla med herr Mundebo om, men det är väl ändå inte ett bevis på bristande intresse för sociala frågor. Den utredning som nu pågår inom socialstyrelsen har tillsatts efter ett beslut av Kungl. Maj:t. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att i samråd med riksförsäkringsverket överväga avgränsningen av de sjukvårdsåtgärder som ersätts av den allmänna försäkringen. Vad herr Mundebo inte sade när han talade om de fördröjande utredningarna var att denna utredning beräknar att slutföra sitt arbete under 1972. I reservationen begärs att förslag skall föreläggas 1972 års riksdag. De andra motionärerna i denna fråga har kanske ansett att man inte påskyndar ärendet denna väg, innan man vet vad utredningen kommer fram till. Den tidpunkt när utredningen väntas framlägga sitt betänkande ligger i nära anslutning till reservanternas yrkande. När det sedan gäller frågorna rörande kostnadsfri preventivmedelsanskaffning och rabattering av preventivmedel så pågår, som fru Thunvall sade, en utredning inom socialstyrelsen som har att se över dessa frågor. Fru Thunvall nämnde också att 1965 års abortkommitté, som nu har lämnat sitt betänkande, har tagit upp frågan om rätt till ekonomiskt stöd från samhällets sida för utskrivning och inköp av preventivmedel. Detta betänkande är för närvarande föremål för remissbehandling. Där kan det kanske komma många synpunkter på denna fråga som kan vara väl värda att ta upp vid det slutliga bedömandet. Visst är frågan av intresse. Fru Thunvall medgav att motionen var snävt skriven. Jag kan understryka att det var också min reflexion och även utskottets, när vi behandlade den, för det är inte allom givet att kunna använda p-piller. Det finns andra preventivmedel också. Sedan är frågan om kostnaden skall ersättas genom allmän försäkring eller inte. Det är där avvägningsfrågan ligger. Utskottet har genomgående uttalat sin förståelse för de synpunkter som motionärerna framför och inte, vilket herr Mundebo ville göra gällande, ställt sig kallsinnigt till yrkandena och tillämpat en förhalningstaktik. Förslaget i motion nr 61, som herr Mundebo pläderade för, är väl en delfråga i ett större problemkomplex. Därför är utredningsresultatet väl värt att avvakta, så att man inte kommer med någon form av förhastade bedömningar. Remissinstanserna har nämnts. De flesta remissinstanser anser att resultatet av det uutredningsarbete som pågår bör avvaktas innan man tar ställning till de framförda kraven. Just detta att samtliga motioner har som gemensam nämnare att ersättning skall utgå från den allmänna försäkringen gör att man måste stanna upp ett tag och reflektera över vad det är för kostnader utöver dem som samhället har i dag som motionärerna anser vi kan ha råd med. Jag har tidigare nämnt att lagen om allmän försäkring är begränsad till att avse ersättning endast vid sjukdom. En utvidgning av denna rätt till att omfatta även de kostnader som avses i de motioner vi nu har att behandla innebär att den nuvarande huvudprincipen, att endast sjukdom är ersättningsbar, helt eller delvis måste överges. Detta tyckte herr Mundebo inte var något tillräckligt vägande skäl, men skulle man direkt slopa sjukdomsbegreppet i lagstiftningen, så vet man inte vilka konsekvenser detta skulle få, vilka betydande kostnadsökningar det skulle medföra, i fråga om såväl läkarvård som sjukhusvård och sjukpenning.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

Herr talman! Låt mig bara beröra en enda aspekt, nämligen tidsplanen för utredning och beslut i denna fråga. Fru Håvik menar att det inte är så farligt — socialstyrelsen har ju sagt att man räknar med att vara klar med utredningsarbetet 1972. Låt oss då avvakta dessa utredningar för att därefter ta ståndpunkt, anser hon. Vi bör inte göra några förhastade bedömningar, säger fru Håvik vidare.

Det är en klar skillnad i vilja till beslut mellan majoritet och reservanter. Enligt majoriteten skall socialstyrelsen nämligen redovisa utredningsresultatet 1972. Detta skall sedan bedömas inom regeringen, och med tanke på — jag måste använda ordet — det otillräckliga intresse för hälsoundersökningar och förebyggande hälsovård som hittills visats kan man befara att beslut inte kommer att fattas förrän påföljande år, alltså 1973. Vad reservanterna begär är att utredningsarbetet skall fullföljas och redovisas för riksdagen nästa år så att ett beslut kan fattas under nästa år. Det är en avgörande skillnad i vilja till att gå från ord till handling i denna fråga.
Herr talman! I vår motion begärde vi visserligen en översyn just av lagen om allmän försäkring och av frågan om ersättning enligt den, eftersom vi trodde att det skulle vara den enklaste och riktigaste vägen att gå för att få till stånd en rabattering av de preventivmedel som vi talade om. Men sedan jag nu i utskottets betänkande läst att socialstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp som bl.a. skall undersöka möjligheterna för kostnadsfria preventivmedel, kan jag göra en jämförelse med de hjälpmedel för handikappade som är gratis. Då kan man kanske gå andra vägar. Jag är medveten om att vi kommer fram till en helt ny princip i fråga om ersättningen från sjukkassan om vi slår in på den väg vi föreslog. Men nu finns tydligen andra möjligheter. Jag hoppas gruppen skall finna en bra lösning.
Herr talman! Jag är motionär i denna fråga och har begärt ordet för att göra en kort kommentar till ett av de motiv som utskottet har för sitt ställningstagande och som har upprepats av utskottets talesman här i kammaren. Man säger att ett bifall till min och herr Jonssons i Alingsås motion skulle innebära att den nuvarande huvudprincipen om att det bara är sjukdom som är ersättningsgrundande skulle behöva överges. Men nu är det så att det kan utgå ersättning åt arbetsgivare som arrangerar hälsoundersökning under förutsättning att ett sådant avtal träffas mellan arbetsgivaren och den lokala försäkringskassan. Vi har i vår motion starkt tryckt på rättviseargumentet i detta sammanhang. Nu är det på det sättet att en löntagare som är anställd hos en arbetsgivare som ingått ett sådant här avtal inte behöver betala något för en hälsoundersökning, eftersom kostnaden delas mellan arbetsgivaren och försäkringskassan, medan däremot en enskild löntagare vars arbetsgivare icke ingått något avtal om hälsokontroll får betala hela kostnaden själv. När det förhåller sig på det sättet tycker vi att det vore rimligt och rättvist att ersättning från försäkringskassan skulle kunna utgå också till den som får låta sin hälsokontroll ske i privat regi.

Herr talman! Herr Mundebo vill ha en allsidig och ingående utredning innan vi fattar beslut i denna fråga. Jag delar helt herr Mundebos uppfattning; beslutet bör föregås av en allsidig och ingående utredning. Sedan säger herr Mundebo att frågan skall bli föremål för avvägande inom regeringen innan förslag läggs fram. Ja, självfallet. Det måste vara helt i enlighet med herr Mundebos önskemål om att frågan skall bli så ingående och allsidigt bedömd som möjligt. I sitt första anförande var herr Mundebo inne på den linjen att det fanns andra som hade motionerat i samma fråga men som hade hoppat av. Ja, de har kanske insett att det inte innebär någon fördröjning av ärendet att resultatet av det utredningsarbete som pågår avvaktas. Det är inte fråga om ointresse, herr Mundebo. Jag tycker det vore fel om folkpartiet framstod som det enda parti som har intresse för att ersättning skall utgå för den förebyggande hälsovården. Vi inser alla betydelsen och värdet av den förebyggande hälsokontrollen. Herr Molin berörde den överenskommelse som finns vad gäller gottgörelse för hälsokontroll. Jag kanske något får utveckla vad lagstiftningen säger i det sammanhanget. Det stadgas i den lagparagraf som jag nämnde i mitt första anförande att försäkringskassa kan träffa avtal om gottgörelse med arbetsgivare som anordnar läkarvård eller vidtar andra sjukvårdande åtgärder som innebär att kassans utgifter för sjukvårdsersättning kan antas minska. Arbetsgivaren skall ha en skälig gottgörelse för sina kostnader. Och vilka föreskrifter finns i det sammanhanget? Ja, enligt särskilda tillämpningsföreskrifter får försäkringskassan förbinda sig att gottgöra arbetsgivaren med högst hälften av hans nettokostnader för sjukvårdande åtgärder. Har arbetsgivaren vidtagit även hälsovårdande åtgärder får gottgörelsen bestämmas till högst hälften av de sammanlagda kostnaderna för sjukoch hälsovården under förutsättning att minst hälften av kostnaderna kan antas belöpa på de sjukvårdande åtgärderna. Herr Molin var även inne på att många människor står utanför möjligheten att få denna förmån genom arbetsgivaren. Det är bra att herr Nr 132 Molin påpekar detta. Jag förstår att herr Molin mycket starkt kommer att Onsdagen den

Herr talman! Gunnar W. Lundberg har varit föreståndare för det av honom själv grundade Tessininstitutet i 38 år och innehaft befattning som kulturråd med halvtidstjänstgöring vid svenska ambassaden i Paris i 26 år. Tessininstitutet övergick till svenska staten år 1963. Gunnar W. Lundbergs långvariga arbete för kulturutbytet mellan Sverige och Frankrike motiverar att han i pensionshänseende behandlas som varje annan statligt anställd med full tjänstetid. De arbetsuppgifter han handlagt har varit insamling av ca 6 000 konstföremål, en stor tavelsamling och ca 30 000 band böcker, vård och katalogisering av samlingarna, rådgivning och upplysningsverksamhet åt forskare och stipendiater, utställningar m.m. Pensionsbeloppet för statliga tjänstemän med motsvarande arbetsuppgifter är ca 3 300 kronor per månad. Med hänsyn till den inkomst han har av en pensionsförsäkring — 250 kronor per månad — och det förhållandet att han har fri bostad bör den av Kungl. Maj:t beslutade pensionen på 1 400 kronor per månad enligt 1970 års pensionslönenivå höjas till 2 400 kronor per månad. Jag yrkar därför bifall till reservationen vid kulturutskottets betänkande nr 27.

Herr talman!

Om fru Lundberg överlever sin make kan hon, skriver utskottet, med säkerhet påräkna att hon vid en framtida prövning blir tillerkänd familjepension. Nu kan kanske fru Lundberg av någon anledning inte ensam bo kvar i den nu omtalade våningen, som svenska staten har ställt till herr Lundbergs förfogande. Jag förutsätter då att Kungl. Maj:t vid bestämmandet av storleken av fru Lundbergs pension inte enbart baserar den på den kontanta pension, som herr Lundberg nu uppbär, utan också tar hänsyn till vad bostaden är värd. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till kulturutskottets hemställan i dess betänkande nr 27.

Herr talman! Fru Frenkel har redan yrkat bifall till utskottets hemställan, och fru Mogård höll ett kort anförande där hon berörde Gunnar W. Lundbergs insatser och yrkade bifall till reservationen. Jag skall väl också försöka fatta mig kort. Men det är ju inte så vanligt att en enskild persons pensionsförhållande blir föremål för riksdagsbehandling, och ännu mindre vanligt är att det sker tre år i rad. Men så är det i detta fall, och det har gjort att utskottet ansett att man behövde göra en undersökning om vad som har inträffat i denna fråga. Situationen är den att riksdagen år 1969 bemyndigade Kungl. Maj:t att besluta om rätt för Lundberg att få pension. Med stöd av detta bemyndigande har regeringen beslutat att pensionen skall vara 1 400 kronor per månad i 1970 års lönenivå, vilket var det belopp som riksdagen hade förutsatt. Det innebär att Lundberg i år erhåller 1 710 kronor per månad, och den summan kommer att höjas med 84 kronor per månad 1972. För 1973 höjs den med ytterligare 84 kronor per månad.

Utskottet ansåg en sådan medverkan påkallad och föreslog att riksdagen som sin mening skulle ge detta till känna för Kungl. Maj:t. Det var ett enhälligt utskott som avgav det här förslaget, och riksdagen beslutade i enlighet med vad utskottet hade anfört. Reservanterna är emellertid inte nöjda. De vill att den kontanta pensionen skall vara avsevärt högre och föreslår att pensionen skall utgöra 2400 kronor i 1970 års pensionsnivå. Den summan har man kommit fram till efter en bedömning, säger reservanterna, som man har gjort. Man har tagit hänsyn till att herr Lundberg har fri bostad och en mindre pensionsförsäkring, och reservanterna säger också att man inte har några hållpunkter för värdering av bostaden. Nu är det så att vad riksdagen beslutade 1970 är effektuerat. Det har anskaffats en ny bostad till herr Lundberg; den har förvärvats för en summa av ca 350 000 kronor. Detta måste givetvis beaktas, och det kan också sägas vara en mycket betydande förmån som han därmed har fått. Det är på den här punkten som reservanterna anfört en annan mening än den som majoriteten stannat för. Vi har inte kunnat ansluta oss till vare sig motionen, som innebar att herr Lundberg skulle få docentpension, eller till det förslag som framförts av reservanterna. Jag vill med detta bara ha sagt, att den utredning som vi gjort har lett till att majoriteten inte funnit skäl att gå med på reservanternas förslag, och jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! En debatt kring ett sådant här ärende kan föras på olika sätt. I ett annat kulturklimat än vårt skulle man kanske tala om en enastående och värdefull insats och använda ord som hedra och ära när det gäller den som gjort insatsen. Jag är övertygad om att debatten då även skulle leda till ett annat resultat än man kan vänta här. Man kan också debattera ett sådant här ärende i sociala och privatekonomiska termer, vilket i betydande grad skett i utskottet och tydligen också är mycket frestande för utskottets ordförande, eftersom han talar om den betydande förmån som den fria bostaden utgör, utan att fördenskull ingå i någon siffervärdering av den. Det måste emellertid vara felaktigt att behandla ett sådant här ärende i sociala eller privatekonomiska termer, eftersom man då också i konsekvensens namn bör behandla varje annan pensionsfråga på samma sätt. För min del har jag valt att försöka bedöma skäligheten, och det är därför jag yrkar bifall till reservationen. Jag tycker att enda möjligheten att bedöma skäligheten är att söka en jämförbar tjänstetid och tjänsteställning. Jag ämnar för min del inte förlänga debatten ytterligare men vill bestämt hävda att behandlingen av Gunnar W. Lundberg hittills inte på något sätt hedrar Sverige.
Herr talman! Det är fru Mogård som säger att det är felaktigt att behandla en sådan här fråga i riksdagen. Vi har ju sökt att behandla denna fråga liksom andra så seriöst som möjligt. Vi har gjort utredning, och vi har beaktat synpunkter som framförts. Fru Mogård sade att jag i mitt anförande inte gav mig in på en värdering av bostaden. Nej, men så mycket har vi ju fått veta, att den minst kan värderas till 15 000 kronor om året. I så fall är det väl relativt billigt för en bostad som har förvärvats för 350 000 kronor. Det är ju en förmån som vederbörande får utöver sin pension och sin pensionsförsäkring. Lägger man samman allt detta blir det säkerligen en summa som rätt bra sammanfaller med den docentpension som det talas om i motionen. Jag anser därför att utskottet därvidlag har tillmötesgått motionärerna. Vad sedan angår den heder som bör visas Gunnar W. Lundberg anser jag att svenska staten har visat genom att lämna dessa pensionsförmåner.

Herr talman! Beträffande motionen 373, som rör behovet av en mera differentierad utbildning inom vårdsektorn, är utskottets ledamöter överens om att det behövs en översyn som kan leda till förslag om åtgärder från riksdagens sida. Men reservanterna och utskottsmajoriteten har olika uppfattningar om hur man skall nå denna målsättning. Majoriteten föreslår att U 68 skall stå för översynen, medan vi reservanter menar att U 68 dels är tyngd av många arbetsuppgifter, dels har ett mera långsiktigt och principiellt inriktat arbete. Det material man hittills har sett från U 68 präglas av en mycket hög abstraktionsgrad och en inriktning främst på de organisatoriska principfrågorna. Man kan tillägga att de rapporter och promemorior som U 68 hittills presterat är av mycket svårtillgänglig natur, och det gör det svårare för dem som inte deltar i utredningsarbetet att bilda sig en klar uppfattning om vilka banor U 68:s tänkande egentligen går i. Det är därför vi menar att en så konkret utbildningsfråga som den motionen tar upp är en specialfråga, som man inte kan förvänta ryms inom ramen för U 68:s arbete. Vi menar också att det ligger utanför utredningsdirektiven om en mera ingående analys att utreda motionens förslag om bl.a. särskild socialpsykiatrisk linje vid de medicinska högskolorna och en ny personalkategori inom hälsooch sjukvården mellan läkare och sjuksköterskor. Ett sådant förslag är brådskande. Det bör snarast möjligt föreläggas riksdagen. Det är därför vi anser att man bör utreda denna fråga genom en särskild, för ändamålet tillkallad sakkunnig grupp. Att förslaget snabbt genomförs är viktigt inte minst med tanke på skolhälsovården, där nu läkarbristen är mycket besvärande, men också med tanke på hälsoundersökningar, rutinkontroller, vaccinationer etc., som vi menar att t.ex. vidareutbildade sjuksköterskor med fördel skulle kunna få som sitt ansvarsområde. Då skulle också läkarnas insatser kunna koncentreras på andra, för denna grupp mera vitala arbetsuppgifter. Jag anser att vi här i dag som vår mening skulle kunna ge Kungl. Maj:t detta till känna och uppdraga åt Kungl. Maj:t att låta en särskild utredningsgrupp stå för denna översyn. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationen till utbildningsutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Det är riktigt att utskottsmajoriteten och reservanterna har olika värderingar när det gäller U 68:s arbete med de här frågorna. Utskottsmajoriteten, som består av representanter för alla partier utom folkpartiet, anser nämligen att det vore olyckligt att föregripa dels det arbete som pågår inom U 68, dels resultatet av den nya läkarutbildningen. När riksdagen 1969 antog förslaget till en ny studieordning vid de medicinska fakulteterna rörde det sig inte enbart om en förändring av själva studieordningen. Frågor som också behandlades var dimensioneringen av läkarutbildningen och behörighetsvillkoren för utövande av läkaryrket på olika stadier. Först ett par ord om dimensioneringen. Hittills har kapaciteten för läkarutbildningen mer än fördubblats under 1960-talet, 1965 hade vi en läkare på 932 personer, 1980 beräknas vi ha en läkare på 506 personer, och de av oss som behöver läkare år 2000 kan räkna med att det då finns en läkare på 332 personer. Detta innebär i det närmaste en tredubbling av läkartätheten på några decennier. Man skulle alltså kunna ställa sig frågan om det verkligen finns plats för ytterligare en kategori medicinsk personal. Men diskussionen om läkarutbildningen — ja utbildningen av all medicinsk personal — förs också från nya utgångspunkter och berör inte enbart kvantitativa problem. Inte minst ökade krav på hälsovård och förebyggande sjukvård liksom graden av specialisering för olika personalkategorier medför att utbildningen ständigt måste förändras för att motsvara de nya krav som ställs. Därvidlag delar vi reservanternas uppfattning. U 68 har speciellt uppmärksammat den eftergymnasiala utbildningsorganisationen inom vårdområdet. Förra året tillkallade U 68 en expertgrupp med uppgift att se över utbildningssektorn för vårdområdet. Av direktiven framgick att den gruppen särskilt skulle se över om de nuvarande utbildningslinjerna är ändamålsenliga för de yrkesfunktioner som de är avsedda för. Därtill skulle man undersöka om behov finns av helt nya utbildningslinjer, dvs. just de krav som framförs i folkpartimotionen. Expertgruppen har avlämnat resultatet av sin utredning till U 68 och föreslår att arbetet skall fortsätta med en översyn av innehållet i vissa medellånga utbildningslinjer med inriktning på vård och dessutom vilket beteendeoch samhällsvetenskapligt innehåll som kan behöva tillföras utbildningslinjerna. När reservanterna nu anför att detta utredningsarbete inte täcker yrkandena i folkpartimotionen delas den åsikten inte av utskottet i övrigt. U 68:s arbete är visserligen i stort långsiktigt och principiellt, men just vårdområdet utgör ett av de områden U 68 specialutreder med avsikt att framlägga konkreta förslag. Frågan om en mellankategori mellan sjuksköterskor och läkare samt frågan om vidareutbildningen av sjuksköterskor för fullgörande av mer kvalificerade uppgifter ligger i linje med det utredningsuppdrag U 68 tagit på sig. Detsamma gäller folkpartiets konkreta förslag om inrättandet av en socialpsykiatrisk linje vid de medicinska högskolorna, eftersom detta förslag kan inrymmas i utredningsuppdraget att undersöka vilket beteendeoch samhällsvetenskapligt innehåll som kan behöva ges vårdutbildning av olika slag. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i dess betänkande nr 24.

Herr talman! Det är inte första gången i höst som vi i kammaren talar hälsooch sjukvård. Jag vet inte hur många gånger vi gjort det i olika sammanhang; det har skett bl.a. i samband med behandlingen av en partimotion från folkpartiet om en utredning av målsättningen för hälsooch sjukvården och — för inte så många dagar sedan — i samband med interpellationer om bristsituationen inom hälsooch sjukvården. För varje gång vi diskuterar dessa problem blir jag mer och mer fundersam. Ärendet har den här gången hamnat hos utbildningsutskottet.

Jag börjar bli mer och mer fundersam om detta verkligen är den rimliga och riktiga vägen för att få en sammanfattande målsättning för utbildningen av de olika personalkategorier som vi behöver för att klara hälsooch sjukvården här i landet. Jag hörde att fru Sundberg bl.a. nämnde, att U 68 håller på med en bedömning av den samlade hälsooch sjukvården samt den förebyggande vården. Man kan tillägga, vilket jag har gjort i olika sammanhang, att vi måste integrera denna vård med socialvården. Låt mig fråga: Hur skall U 68 kunna lösa detta problem? Jag har fått den uppfattningen att U 68 har ganska mycket att syssla med och har åtskilliga bekymmer; det verkar nästan som om U 68 har tagit sig vatten över huvudet. Plötsligt skall man då tänka sig att U 68 i allt sitt arbete också skall lösa frågan om målsättningen för hälsooch sjukvården här i landet. Nu kommer jag — det vet jag, herr talman — litet vid sidan om vad motionärerna har yrkat. Jag gör det med anledning av utskottets skrivning och det inlägg som utskottsmajoritetens talesman har gjort. Uskottet har nämligen vidgat detta problem. Motionen är i och för sig begränsad, och man kan mycket väl tänka sig att acceptera en snabbutredning för att lösa de akuta problemen. Men på grund av betänkandets utformning ställer jag åter frågan: Hur skall U 68 kunna lösa problemet beträffande en framtida målsättning för vår hälsooch sjukvård här i landet? Jag fick det genmälet, när vi diskuterade detta ämne senast och jag frågade varför man inte kunde tänka sig en parlamentarisk utredning om hälsooch sjukvårdens målsättning att riksdagen kommer att få ta ställning till detta i samband med behandlingen av utbildningsplanen för olika läkarkategorier. Visst har riksdagen tagit sitt ansvar genom den utbildningsreform som vi genomförde 1969. Jag vet inte hur många som var på det klara med att utbildningsreformen 1969 var ett ställningstagande i de stora och svåra frågor som rör den framtida målsättningen för vår hälsooch sjukvård. Men det är möjligt att det var en allmän uppfattning. Jag var då inte själv närvarande i riksdagen — av lättförklarliga skäl — och har inte något ansvar för beslutet. Men nog skulle jag ha frågat, om vi politiker därigenom hade tagit ansvar för att det sker en samlad bedömning av hälsooch sjukvården här i landet.

Jag ställer frågan: Är avsikten att U 68 skall göra den prioriteringen och i sitt betänkande komma fram till en målsättning för vår framtida hälsooch sjukvård? Beträffande de mera kortsiktiga och mera lättbedömbara frågor som motionen tar upp har jag inga betänkligheter mot att yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Varken det beslut som riksdagen fattade 1969 om den ändrade studieordningen vid de medicinska fakulteterna eller utredningsuppdraget till U 68 medför på något sätt ett definitivt eller ens ett försök till ställningstagande angående utformningen av den framtida hälsooch sjukvården i vårt land. För att begränsa mig till U 68 vill jag påpeka, att utredningen sysslar enbart med den postgymnasiala utbildningen. Inom detta utredningsuppdrag har man specialiserat sig på två fält, och vårdområdet är ett av dessa. Man skall alltså undersöka utbildningsförhållandena och frågan i vad mån utbildningen är adekvat i förhållande till de krav som samhället ställer. Om jag gör det tillägget, är det möjligt att herr Hamrin tycker att detta fordrar att man har ett klart program för utbyggnaden av hela vår framtida hälsooch sjukvård. Det har vi inte, men givetvis är det möjligt för herr Hamrin och för vem som helst av oss att yrka på en parlamentarisk utredning som skall fastställa detta mål. U 68 arbetar — det vill jag än en gång säga — uteslutande med utbildning. Men, herr talman, de frågor som utbildningsutskottet har att dryfta i det här betänkandet är ju utbildningsfrågor, framförda i en motion av folkpartiet med konkreta krav på utbildningssidan. I den motionen ställs inga förslag om en framtida utredning om målsättningen för hälsooch sjukvården. Det har alltså inte legat inom utskottets uppgift att ta ställning till de frågorna; hade sådana frågor väckts, hade de inte heller kommit till utbildningsutskottet utan de skulle ha behandlats i annat utskott. Utskottets ställningstagande får således bedömas mot bakgrund av att majoriteten anser att utbildningsfrågorna dryftas i U 68 och blir föremål för den utredning som motionärerna begärt. Jag vill nog också gärna att vi i debatten håller oss till utskottsbetänkandet, och därför är det inte möjligt att här lägga några ytterligare synpunkter på hälsooch sjukvårdens framtida utbyggnad i vårt land.
Herr talman! Varför jag vidgade debatten sammanhänger med att utskottsbetänkandet är så skrivet att man får den uppfattningen att det här inte bara gäller utbildningsfrågor utan att U 68 också har att klara målsättningen.

Om man inte har någon målsättning, kan man inte ställa några krav på utbildning till U 68. Jag är, herr talman, väl medveten om att vi kommit vid sidan om det enkla problem som motionen och reservationen berör och som jag i dagens läge tycker det vore vettigt och klokt att lösa. Men jag tar upp saken därför att hela utskottsbetänkandet andas en tro på att U 68 i det här fallet skall klara målsättningen för vår hälsooch sjukvård. Det tror jag inte att U 68 mäktar göra.

Herr talman! Utbildningsutskottet har behandlat två partimotioner från folkpartiet. Motionerna har sökt greppa om hela utbildningssituationen för invandrarna, och de har varit på remiss hos SÖ, arbetsmarknadsstyrelsen och statens invandrarverk. Alla har i stort sett anslutit sig till innehållet i motionerna. I slutet på juni lade invandrarutredningen fram sitt första betänkande, som handlar om invandrarnas utbildningssituation. Utredningen har på de första sidorna i detta betänkande gjort en sammanfattning av sina förslag. En sammanfattning finns också på de första sidorna i folkpartiets partimotion. Överensstämmelsen mellan dessa två aktstycken är nästan fullständig. Detta borgar för att vi så småningom skall få en mer genomtänkt och aktivare utbildningspolitik för invandrargrupperna. I detta läge, när invandrarutredningen i sin utbildningsanalys har hamnat på samma ståndpunkter som folkpartiet i sin partimotion, avstyrker utbildningsutskottet folkpartiets motioner. Utskottet hänvisar till Kungl. Maj:t, andra utredningar och pågående försök. Utbildningssituationen för stora invandrargrupper är i dag inte tillfredsställande, i vissa områden är den högst otillfredsställande. Riksdagen hade nu möjligheter att ganska enkelt rätta till en del oformligheter, men den chansen tar man inte. Det skulle, herr talman, vara frestande att punkt för punkt gå igenom betänkandet, men jag skall inskränka mig till att diskutera ett par delområden. Folkpartiet har krävt en översyn av statsbidragsbestämmelserna i fråga om undervisning av invandrarbarn i förskola och grundskola. Invandrarutredningen har också sagt att statsbidragsbestämmelserna bör ses över. Arbetsgruppen för finska invandrarfrågor i Sverige har i ett särskilt utlåtande till utredningen krävt ändrade regler för statsbidragen. Invandrarverket vill ha en översyn av bestämmelserna. Hur har nu utskottet tacklat dessa frågor? Jo, i fråga om statsbidrag till undervisning i förskolan hänvisar man till barnstugeutredningen. Pågående verksamhet, t.ex. i Olofström, har visat att språkundervisning i förskolan har starkt positiva verkningar för berörda barn. Barnen får betydligt mindre, ibland inga svårigheter på lågstadiet. Varför kan man inte redan nu satsa på att hjälpa invandrarbarnen till en bättre skolstart? Vad som behövs är en enkel teknisk ändring i statsbidragsbestämmelserna. Det kan inte vara svårt. SÖ har redan beviljat några kommuner dispens. Nu borde riksdagen ha gått på motionens förslag för att klara den här frågan. Inblandningen av barnstugeutredningen leder bara till ett resultat: fördröjning. Under tiden får de barn som behöver hjälp vänta. Härtill kommer att en ändring av statsbidragsbestämmelserna troligen ej förorsakar någon merkostnad. Det blir bara en överföring av utgifter från grundskolans lågstadium till förskolan. I fråga om grundskolan ger utskottet en känga åt kommunerna. Dessa sägs ej ha utnyttjat de tillgängliga resurserna. Varför har inte kommunerna gjort det? Jo, statsbidragsbestämmelserna är oformliga och avpassade för den vanliga stödundervisningen. De är otympliga, olämpliga och svåra att använda. De är inte avpassade efter den situation som råder ute i kommunerna vad avser invandrarbarnen. Därför kan bestämmelserna inte alltid användas. Utskottet borde alltså inte ha kritiserat kommunerna utan i stället sökt ändra bestämmelserna så att det funnits möjligheter att få till stånd en bättre undervisning. Nu stoppas angelägna behov av byråkratiskt krångel. Utskottet säger att den diskussion inom departementet som nu förs om statsbidragssystemet även skall gälla frågan om reglerna för stödundervisningen. Det är ett högst egendomligt påstående. I tidskriften Från departement och nämnder nr 18 1971 står det, att avsikten inte är att diskutera detaljer i systemet, utan att diskutera och redovisa principiella inställningar till statsbidragssystemets funktion. Den diskussionen behövs. Men den handlar inte om stödundervisningen, utan den handlar om kommunernas inflytande, om möjligheterna till rationaliseringar. Utskottet anför vidare i sin diskussion om statsbidragsbestämmelserna, att skolstyrelsen i Göteborg lyckats särskilt väl. Ja, visst har Göteborg lyckats väl, men det är inget bevis för de teser som utskottet driver om statsbidragsbestämmelsernas funktion, utan snarare tvärtom. Hade utskottet försökt att grundligt analysera statsbidragsbestämmelserna skulle man ha funnit att tack vare storleken av verksamheten i Göteborg har det varit möjligt att finna vissa tekniska lösningar. I mindre kommuner går det inte. Statsbidragsbestämmelserna är oformliga. Vi borde fått en ändring nu. Då hade vi hjälpt invandrarbarnen. Vetskapen om att våra statsbidragsbestämmelser är hopplöst föråldrade och förankrade i byråkratiskt krångel behöver ju inte hindra att man snabbt söker förbättra dem. Vi vet att en mycket liten grupp av invandrarbarnen går till gymnasiala skolor. Vi riskerar att på längre sikt hamna i en situation där vissa grupper i vårt samhälle ej fått del av utbildningsmöjligheterna. Mycket litet har gjorts för att underlätta för invandrarungdomen att få tillgång till gymnasiala studier. I fackskolor och gymnasium har man per 30-talet elever, dvs. mer än i genomsnitt en avdelning, 0,5 veckotimmar till stödundervisning. Då skall inte bara invandrarungdomarna få del av denna halva veckotimme utan också alla andra som behöver hjälp av olika slag. Skall invandrarbarnen kunna klara studier i gymnasiala skolor behöver de en effektiv hjälp med svenska språket. De försök som bedrivs i Malung och i år också i Västerås är bra. Men det räcker inte med försök. Bristerna på detta område är så stora, allvarliga och iögonfallande att åtgärder omedelbart borde sättas in. Problemet är känt hos SÖ. Skall vi nu göra försök ytterligare ett par år får vi en hel generation invandrarbarn som går miste om gymnasial undervisning. Redan nu borde SÖ kunna lägga fram förslag. Riksdagen borde för sin del begära sådana förslag. Av vad jag sagt — och som endast gäller ett par delområden — framgår att enligt min uppfattning har utbildningsutskottet nu försuttit möjligheten att förbättra utbildningssituationen för invandrarna. Man har gömt sig bakom utredningar, departementspromemorior och otillräckliga analyser av rådande situation. Nu rullar utredningarna vidare, utbildningsutskottet får igenom sitt betänkande, men invandrarnas situation förblir oförändrad. Invandrarna är med och skapar det svenska välståndet. Invandrarna borde också få del av detta välstånd — även när välstånd är detsamma som utbildning.

Herr talman! Jag vill gärna liksom herr Strömberg starkt understryka behovet av åtgärder för att kunna möta de problem som en stark invandring medför. Vidare vill jag här poängtera att utskottet har beaktat detta i flera av de detaljfrågor som ifrågavarande motioner upptar. Herr Strömberg konstaterade också att vi hade ägnat mycket stort intresse och mycket stort utrymme åt att penetrera problemen. Det erinrades om att det var en partimotion. Vi har inte bagatelliserat denna partimotion. Tvärtom har ett enhälligt utskott kunnat konstatera att här planeras åtgärder som kommer att få ganska stor effekt när de väl blir vidtagna. Herr Strömberg menade att vi har nonchalerat en del saker genom att hänvisa till sittande utredningar. Det kan jag inte heller hålla med om. Vi har tvärtom skickat motionerna på remiss till betydande remissinstanser för att få veta vad de har för uppfattning. Beträffande exempelvis förskolan, som herr Strömberg nämnde, anser vi att det är alldeles nödvändigt att vid dess undervisning ta hänsyn till invandrarproblemen. Vi är medvetna om att det är mycket bra att få till stånd en tidig social anpassning och att man kanske på detta sätt kan undvika att utlänningshat uppstår hos svenskarna. Kanske man också kan undvika de tendenser till mobbing som förekommer. Inom parentes skulle jag vilja säga att mobbingen är ett problem inte bara i detta sammanhang utan även i andra varför vi kraftigt måste ingripa för att få rätsida på det problemet i skolsituationen i övrigt. Utskottet har vidare, herr Strömberg, hänvisat till barnstugeutredningen, men det skall herr Strömberg inte vara så ledsen över, ty den är snart färdig. Jag tror också att det är både vanligt och riktigt att man inte tar ställning i en fråga, om det finns en utredning som behandlar samma problem och särskilt om den snart är färdig. Det har också framförts kritik för att statsbidraget är otillräckligt. Ja, inte heller det är ju någon nyhet. Riksdagen har sedan länge uttalat att vi bör ha ett nytt system för statsbidraget till skolorna, och ett sådant är ju också på väg. Utredningen på den punkten är faktiskt färdig och håller på att remissbehandlas; Kommunförbundet skall inom någon vecka yttra sig om denna fråga. Det är möjligt att vi kan komma fram till ett smidigare system även när det gäller denna detalj. Med anledning av vad herr Strömberg sade om den kritik som utskottet riktat mot kommunerna för att de inte hade utnyttjat anslaget vill jag säga, att det nog kan finnas skäl för denna. Också invandrarutredningen har ju framhållit detta. Men jag kan nämna för herr Strömberg att jag hade förmånen att få vara med när SIA-utredningen gjorde sitt besök i Bergsjöns rektorsområde i Göteborg, det rektorsområde som procentuellt kanske har de flesta invandrarbarnen. Och vad fann vi där? Jo, att det hela var ganska så bra skött. Vi gick runt och tittade på lokalerna, där flera lärarinnor undervisade smågrupper om fyra fem barn i deras respektive språk och i svenska. Även om man kunde önska mera, är ju ändå en hel del på gång. Men jag tror att det finns vissa kommuner som inte helt har observerat de möjligheter som finns. Ja, det skulle kanske ha funnits ännu mer att tala om både när det gäller det stora område som motionerna omfattar — det är ett mycket stort problemkomplex — och när det gäller flera detaljfrågor som vi har pekat på i utskottets betänkande. Jag skall emellertid inte tillägga mer än att vi hoppas att strävandena att lösa dessa problem skall få ytterligare ett aktivt stöd genom utskottets skrivning, som jag vill understryka att jag finner mycket positiv. Men det gäller att lösa dessa problem flexibelt. Vår invandrarkader är nämligen inte likartad år från år. Vi hade exempelvis ett nettoinvandraröverskott under 1969 på 44 000 och 1970 på 50 000, medan de hittillsvarande beräkningarna för detta år visar att vi inte får något invandraröverskott utan kanske ett minus på omkring 3 000. Det gäller därför att även i utbildningshänseende ha en flexibel organisation. Jag tror, herr talman, att det utskottsbetänkande som föreligger är så tillfredsställande att det finns all anledning att yrka bifall till detta.

Herr talman! Jag talade om statsbidragsbestämmelser ur teknisk synpunkt. Herr Larsson i Staffanstorp talade om statsbidragsbestämmelser i en helt annan situation. Det är klart att vi skall ha flexibla lösningar; det var ju också sådana jag efterlyste. Men de nuvarande statsbidragsbestämmelser och det sätt som de används på — som utskottet låter sig nöja med — hindrar flexibla lösningar. På försök vidtas nu en lång rad åtgärder för att hjälpa upp situationen för invandrarna. Genom tekniska ändringar och omskrivningar av statsbidragsbestämmelserna skulle man lätt kunna göra dessa mera allmängiltiga så att de kommuner som så önskar skulle kunna begagna sig av dem. Det är vad jag tycker att utskottet borde ha gjort men som utskottet inte har tagit chansen att göra.
Herr talman! Jag skall till det allra senaste bara helt kort säga att jag är övertygad om att de nya statsbidragsbestämmelserna, som de är utformade i betänkandet, kommer att innebära flexibla lösningar. Kan man exempelvis låta bidraget utgå per elev, vilket är det ena alternativet, eller per lärarveckotimme, har skolstyrelserna mycket större möjligheter än de hittills har haft att just åstadkomma flexibla lösningar.

Herr talman! Att det är en allvarlig fråga, hur man skall hindra innehållet i oljetankar att läcka ut i marken och fördärva både vatten och jord, det är hela utskottet enigt om. Men det finns en sak som skiljer majoriteten och oss två reservanter åt, och det är hur kontrollen bäst skall ske. I motionen 1054 har herr Wirtén och flera andra i folkpartiet och centern föreslagit att man skall utreda frågan om en särskild besiktningsorganisation, som skulle få tillräckliga tekniska hjälpmedel och sakkunnig personal för att verkligen kunna undersöka om cisternerna är hållbara eller inte. Detta är nämligen inte en så där alldeles lätt och enkel sak att göra. Det uppkommer t.ex. ganska allvarliga arbetarskyddsproblem. När en arbetare skall ner genom det trånga manhålet i en tom oljetank, kan han överväldigas av ångorna som finns där och bli medvetslös. Då är det omöjligt att dra upp honom, om man inte har särskilda redskap från början. Det är likaså farligt att arbeta inne i den tomma tanken, där eldfarliga gaser kan finnas kvar, om man inte har en utrustning som är garanterat gnistsäker. Det är inte alla, men en sådan utrustning som jag här har nämnt finns faktiskt utexperimenterad på Dalregementet i Falun, och erfarenheterna där ställs gärna till olika organisationers förfogande. Problemet är bara, att någon särskild sådan organisation inte finns. I stället skall byggnadsnämnden i varje kommun ha ansvaret. En av landets byggnadsinspektörer har sagt om detta ansvar: ”Det är bara en sak jag anser vara oklar i bestämmelserna, och det är kontrollen. Det står att den skall utföras av sakkunnig, men det står inte vem som är sakkunnig. Vilken utbildning och vilken praktik skall den sakkunnige ha? Vilket jobb man än vill ha utfört vill man väl att den som skall utföra det är tillräckligt kunnig och på något sätt kan styrka detta.” Detta gäller alltså de tankrengöringsfirmor som lämnar intyg till byggnadsnämnden om utfört arbete. Hur skall man veta att dessa verkligen kan sitt jobb? Det finns vissa kurser, som anordnas av bl.a. statens institut för företagsutveckling, men det kan vara flera år sedan vederbörande gick igenom kursen, och man kan inte vara säker på att hans kunskaper är up to date. Det finns ingen som helst auktorisation eller kontroll på dem som ställer upp som tankrengörare. Av de remissinstanser som tillfrågats om förslaget om en särskild övervakningsorganisation för oljecisterner har sju svarat ja och fyra har svarat nej. Bland dessa senare är Svenska brandförsvarsföreningen, som emellertid i stället föreslår att sotarmästarväsendet används för det föreslagna ändamålet. Det finns alltså uppenbarligen ett stort intresse och ett stort behov av en besiktningsorganisation av något slag för detta viktiga ändamål, och jag beklagar att utskottet inte har ansett sig böra förorda en utredning — en utredning som inte hade behövt ta mycket tid — om förslag till en sådan organisation. Utskottets resonemang är i och för sig inte att inspektion inte behövs men att det blir för dyrt och omständligt med en ny organisation. I stället skall man då trappa ner själva beståndet av oljecisterner under jord så fort som möjligt så att inspektionen låt säga efter 1980, menar utskottet, skall vara onödig. I och för sig är det givetvis mycket bra, om man kan minska antalet cisterner under jord så fort som möjligt. Det är ju dessa cisterner som kan läcka och hålla på med det ganska länge innan olyckan upptäcks. Men vi reservanter anser det osannolikt att man verkligen kan få ner antalet underjordstankar så snabbt att en organisation för deras inspektion skulle bli obehövlig. Dessutom går både vårt och utskottets förslag ut på att inspektionstillfällena under 1970-talet skall bli tätare än förut. Man frågar sig då hur och av vem dessa inspektioner skall genomföras när det inte finns sakkunnigt folk ens till dem som borde göras i dag. Vissa typer av cisterner, t.ex. vid bensinstationer, måste väl även i fortsättningen ligga under jord. Faran för korrosion inifrån synes alltid latent, även för ovanjordscisterner. Ett uppmärksammat fall var en stålcistern i Vallåkra i Skåne som låg ovan jord men började läcka och åstadkom stora skador efter endast tre år. Jag vill därför framhålla, att vilket system av bestämmelser som man än har för att hindra oljeläckage från tankar, över eller under jord — och det dröjer innan vi får se de sista underjordstankarna försvinna — behövs i alla fall först och främst tillgång till verkligt sakkunnig personal för att undersöka och godkänna tankarna. Det är en utredning om en sådan organisation som vi förordat i vår motion. Hur dyr en sådan skulle bli, det har vi inte yttrat oss om. Vi har sagt att en sådan utredning givetvis också skulle ta ställning till de förslag om cisternernas konstruktion och annat som framlagts under utskottsbehandlingen. Under alla omständigheter torde det vara dålig sparsamhet att uppställa regler för hurudana oljetankarna bör vara och sedan inte ställa sakkunnigt folk till förfogande för att kontrollera dem. Med denna motivering yrkar jag bifall till reservationen vid jordbruksutskottets betänkande nr 53.

Herr talman! Frågan om kontrollen av oljecisternerna under jord har varit föremål för behandling här i riksdagen vid ett par tillfällen och så sent som åren 1968 och 1970. Då uttalade sig riksdagen för en förstärkt bevakning av dessa oljetankar, och det har i sin tur inneburit att kommerskollegium utfärdat skärpta bestämmelser som gällt sedan den 1 december 1970.

Utskottet uttalar sig för en avveckling gradvis av dessa farliga tankanläggningar. Detta bör man överväga vid sidan om det som tidigare gäller, och utskottet anser att året 1980 bör vara en lämplig gräns. Efter den tidpunkten bör inga sådana tankar få förekomma, såvida de inte är omgivna av ett betongtråg med vattentät botten. Vi anser också — och det gör även reservanterna — att en skärpning gradvis av kontrollen ned till två år bör genomföras. Det märkliga är emellertid att reservanterna visserligen är med på denna skärpning men inte vill vara med på att man omger dessa farliga tankar med ett betongtråg som gör dels att faran för läckage blir mycket mindre, dels att möjligheterna till kontroll blir mycket bättre. Många av de här cisternerna har legat i jord ganska länge — åtskilliga har legat där över 15 år. En hel del av dem läcker säkerligen redan i dag, och andra kommer att börja läcka inom den närmaste tiden. En del av dem har inte ens varit kontrollerade innan de lades ned. Det är dessa rekommendationer — dels om en bestämd tidsgräns vid 1980 då ingen sådan tank bör få förekomma längre, dels om nedtrappning av tiden för kontrollen — som utskottet begär att riksdagen i yttrande till Kungl. Maj:t ger till känna. Då bör det som sagt vara möjligt att förordna om de ytterligare skärpningar som utskottet har angivit i sin skrivning. Vi har för närvarande omkring 125 000 underjordiska tankar. Antalet sådana minskar emellertid för varje år, och utskottet förordar dessutom en successiv utveckling i den riktningen att placering av oljetank under jord inte längre skall förekomma. Att då samtidigt förorda tillsättandet av en utredning som skall ta ställning till huruvida ett särskilt statligt organ skall skapas för kontrollen av dessa oljetankar förefaller föga välbetänkt. Ett sådant specialorgan — jag förstår att det skulle vara något liknande den bilbesiktning som vi har nu — kanske inte är färdigorganiserat förrän de underjordiska tankarna i mycket stor utsträckning har försvunnit. För det fåtal som sedan är kvar behövs kanske inte ett stort kontrollorgan. När remissinstanserna i sina yttranden har tillstyrkt, som fru Anér nämnde, visste de inte att utskottet skulle uttala sig för en avveckling gradvis fram till 1980. De kontroller som behöver göras på dessa oljecisterner är tekniskt ingen särskilt märkvärdig historia. De är relativt enkla att utföra. Jordbrukarna t.ex., som i dag har oljetankar för sina traktorer, brukar lätt, behändigt och snabbt kunna få kontrollen utförd innan ny dieselolja fylls på. Oljebolagens bensinstationer, som har ungefär 25 000 underjordstankar, får dem kontrollerade av sakkunnig personal. Det finns alltså redan nu sådan utbildad personal i ganska stor utsträckning. Bensinstationernas oljetankar är, om inte alla så i varje fall den alldeles övervägande delen, från början placerade i betongtråg och därför relativt lätta att kontrollera. I dag krävs besiktning vart femte år. Det finns alltså redan nu praktiska möjligheter att utföra besiktning med detta tidsintervall. Om vi får ett successivt minskande antal oljetankar bör det rimligen inte bli svårt att göra denna besiktning. Som fru Anér sade pågår dessutom utbildning av sådan personal nu; bl.a. utbildar Svenska kommunförbundet sådan kontrollpersonal. Utskottet anser att kommunernas byggnadsnämnder lämpligen bör kunna utföra denna kontroll; i varje fall bör de kunna vara ansvariga för kontrollerna. Sannolikt blir det också, som sägs i många remissvar, både billigare och mindre krångligt än om man har tillskapat en stor statlig kontrollapparat. Det är ändå redan nu byggnadsnämnderna som skall godkänna att en tank läggs ner, och då är det logiskt att byggnadsnämnderna även får fortsätta den kontinuerliga kontrollen över de här cisternerna. Om det framdeles skulle bli så som utskottet har rekommenderat — och det hoppas vi — att underjordisk oljetank skall ligga i betongtråg, bör det lätt kunna låta sig göra att kontrollera tätheten på den och upptäcka begynnande läckage. Det är kanske rent av möjligt för ägaren själv att kontinuerligt besiktiga sin tank, och han märker ganska snart om det uppstår rostfläckar på den och det är risk för en läcka så småningom. Då behövs det inte en dyrbar och omfattande kontrollapparat, som reservanterna begär. Vi har ingen anledning att tillskapa specialorgan i onödan, särskilt som det här är en uppgift som jag tror att kommunerna både smidigare och billigare kan lösa än en statlig apparat skulle göra. Herr talman!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
Herr talman! Jag skall bara säga till utskottets ordförande att vi reservanter faktiskt på intet vis har satt oss emot att man skulle ha betongkassuner. Vi tycker att det skulle vara alldeles utmärkt, men vi litar inte riktigt på att det kommer att gå så fort att få bort underjordstankarna att organisationen inte skulle behövas. Vidare är det tyvärr så att både Korrosionsinstitutet och folk som har hand om de här uppgifterna ute i kommunerna, och som jag har talat med, anser att man lägger för stor börda på människor som inte är kapabla till det, när man begär att de skall sköta den här kontrollen. Det var den saken som vi reservanter gärna ville hjälpa dem med.
Herr talman! Skrivningen i den reservation som har avgivits är avsedd att ersätta det avsnitt som börjar på s. 2 i betänkandet med orden ”Den förenämnda kungörelsen” och slutar på s. 3 med orden ”utskottet anfört”. I det avsnittet anger utskottet tidsgränsen 1980, men i reservanternas skrivning finns icke det årtalet med. Följaktligen får vi säga att reservanterna här inte vill vara med om att ta bort orsakerna till riskerna men väl vill skapa ett kontrollorgan som får ta hand om de risker som de menar även i framtiden skall förefinnas. Det är att gå en felaktig väg: man vill skapa ett kontrollorgan och då får man bibehålla den olämpliga förvaringen under jord av oljetankarna för att det skall bli någonting att göra för det organet.
Herr talman! Det skall verkligen bli ett kort genmäle. Detta förslag om att få bort oljetankarna till 1980, som ju kom sedan alla remissinstanser hade yttrat sig och saken mer eller mindre var genomdiskuterad, tror vi helt enkelt är någonting som man har väldigt svårt att bedöma det realistiska i. Vi vill utomordentligt gärna se att alla underjordstankarna är borta till 1980, men vi är inte så totalt övertygade om att de verkligen blir det att vi tror att inspektionen inte skall behövas då.

Herr talman! Som motionär vill jag anföra några synpunkter i anslutning till behandlingen av denna fråga och till det intressanta utskottsbetänkande som föreligger. För att de bestämmelser som kommerskollegium utfärdat om åtgärder till skydd mot vattenföroreningar genom brandfarlig vätska skall få avsedd effekt krävs naturligtvis att efterlevnaden kontrolleras noga. I samtliga remissvar understryks också vikten av att denna kontroll utförs av kompetent personal. Det framhålls vidare att arbetet med tankbesiktning, bl.a. av säkerhetsskäl, kräver en kvalificerad utrustning som endast ett fåtal av de företag som arbetar i branschen för närvarande har. Det har vidare ifrågasatts om inte en priskonkurrens mellan cisternvårdsföretagen och en eventuell strävan från deras sida att konkurrera genom att vara allmänt hyggliga och inte döma ut cisterner kan leda till att cisternägarens kortsiktiga ekonomiska intressen överbetonas. Inom försäkringsbranschen är flera fall kända där oljeskador och allvarliga tillbud inträffat kort tid efter besiktningar vid vilka cisternerna blivit godkända för fortsatt användning. Fördelarna med en särskild besiktningsorganisation, inom vilken arbetet kan utföras med bästa tänkbara utrustning och utan konkurrenspress, är alltså uppenbara. Man har invänt att förslaget väckts så kort tid efter införandet av de nya cisternbestämmelserna; man bör avvakta och se vad de privata företagarna och kommunerna gör. Detta måste enligt min mening vara fel. Det är nu man skall bestämma hur och av vem kontrollen av cisterner skall skötas. Det finns fortfarande skäl att låta utreda hur en effektiv kontroll av gällande oljelagringsbestämmelser lämpligen bör ordnas. De skäl som anförts mot införandet av en särskild besiktningsorganisation är framför allt att en sådan organisation skulle bli kostnadskrävande och kanske om några år vara mer eller mindre överflödig, om antalet underjordscisterner på grund av förändrad lagstiftning eller av andra skäl minskar. Även om utskottet vill avstyrka inrättandet av en särskild besiktningsorganisation borde man enligt min mening ha tillstyrkt att en utredning tillsattes som fick i uppdrag att fastställa hur kontrollen lämpligen bör ordnas inom ramen för den nuvarande organisationen. Enligt kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser skall kontrollen utföras av sakkunnig, men något uttalande om den sakkunniges kvalifikationer och skyldigheter görs ej. I flera av remissvaren har det anförts att ett auktorisationsförfarande för de företag och enskilda som skall ombesörja kontrollen bör övervägas. Vad gäller den andra frågan som tas upp i motionen 421, om mottagningscentraler för oljeförorenade jordmassor och annat fast oljeavfall, är samtliga remissinstanser överens om att förhållandena för närvarande är otillfredsställande. Det har visserligen hänvisats till den räddningstjänstutredning vars betänkande gått ut på remiss, men såvitt jag kunnat finna har denna fråga inte särskilt beaktats. Det förutsätts dock att kommunerna inte kan underlåta att i samarbete med vederbörande länsstyrelse se till att ett lämpligt antal mottagningscentraler anlägges. Jag tycker att denna förhoppning är alltför vag för att ligga som grund för en avstyrkan av motionen. Jag vill emellertid beteckna utskottsbetänkandet som i långa stycken mycket positivt. Man ger Kungl. Maj:t till känna en hel del i detta utskottsbetänkande, och jag vill särskilt stanna inför ett par meningar i betänkandet, som har mycket stor betydelse. Utskottsmajoriteten framhåller bl.a.: ”Det synes emellertid kunna ifrågasättas om inte en tidsgräns skulle kunna införas efter vilken placering av oljetank under jord inte tillåts med mindre än att den omges av ett betongtråg med vattentät botten. En sådan tidsgräns kunde förslagsvis sättas vid år 1980.” Jag har låtit en försäkringsman som kan mycket på detta område ta del av utskottsbetänkandet, och han framhåller att det är förträffliga synpunkter som utskottsmajoriteten här för fram. Han säger att det är ytterst värdefullt att detta blir sagt och att en sådan mening ges Kungl. Maj:t till känna. Angående kontrollen sägs vidare: ”En lämpligare väg att komma till rätta med olägenheterna skulle enligt utskottets mening kunna vara att övergå till ett besiktningssystem med tätare tidsintervaller än f.n.

Jag delar den uppfattning som kommit till uttryck i Korrosionsinstitutets yttrande.

Jag kommer emellertid att rösta för reservationen. I sak tycker jag inte att det är så särskilt mycket som skiljer mellan det positiva betänkandet från jordbruksutskottet och reservanternas mening. Reservanterna vill ha en utredning av frågan om en organisation för kontroll av oljecisterner, men reservanterna begränsar sig, tycker jag, på ett felaktigt sätt till detta enda yrkande. Egentligen skulle jag önska en allsidig utredning, där man prövade de tankegångar som återfinns i bl.a. Korrosionsinstitutets nyss citerade yttrande. Reservanterna binder sig i alltför hög grad för förslaget i motionen 1054. Jag skulle helst ha sett en utredning om alternativa lösningar. Eftersom jag emellertid önskar en ökad aktivitet och vill verka pådrivande på det här området, så kommer jag med en viss tvekan att rösta för reservationen.
Herr talman! Jag tycker att herr Lindahls tvekan bör vara mycket stor, om han röstar för reservationen. Herr Lindahl uttalade sin tillfredsställelse över att utskottet har formulerat de här två satserna om dels en gräns vid 1980, dels avtrappningen. Men nu tänker herr Lindahl i alla fall rösta emot förslaget om denna gräns vid 1980, ty det årtalet står inte angivet i reservationen. Följaktligen säger herr Lindahl en sak men handlar rakt emot. Därför bör hans tvekan vara synnerligen stark i detta fall. Jag hoppas att herr Lindahl tänker om på den punkten under den tid som återstår till omröstningen i denna fråga. Sedan har det sagts att den konkurrens som råder mellan kontrollföretagen gör att man slarvar med besiktningen och tar mindre betalt för arbetet för att bli mera populär. Det får emellertid stå för deras räkning som påstår det. Om det blir så som utskottsmajoriteten vill, nämligen att kommunernas byggnadsnämnder skall ansvara för denna kontroll, så tror jag att kontrollerna kommer att bli synnerligen noggranna. Olja som läcker ut från underjordiska cisterner är nämligen en av de allra värsta miljöförstörare som finns, och ofta upptäcker man inte vad som skett förrän skadan har hunnit bli mycket omfattande. Om något sådant händer kan vattentäkter bli förstörda för årtionden framöver. Därför måste kontrollen vara mycket sträng, och jag tror som sagt att kommunernas byggnadsnämnder kommer att utöva just en sådan kontroll. Vidare har det talats mycket om att kontrollen fordrar mycket sakkunnigt folk — precis som om det inte vore möjligt att utbilda sakkunnigt folk, om det inte redan finns! Som jag sade tidigare är det inte så särskilt märkvärdigt att kontrollera en oljetank. Jag har själv varit med vid kontroll av tankar över mark, och det kan inte vara mycket svårare att göra en sådan kontroll på en tank som ligger i betongtråg under jord, där man har praktiskt taget samma möjligheter. Likaså har man sagt att vi inte har den utrustning som erfordras och att det bara finns sådan utrustning hos ett fåtal firmor. Ja, men om det nu finns sådan utrustning att tillgå, så är det väl inga svårigheter att skaffa mer av den varan! Vi saknar ju inte resurserna för att göra dessa kontroller. De finns redan. Därför bör man också kunna förfara på det sätt som utskottet förordat. Jag noterade med tillfredsställelse att herr Lindahl så kraftigt underströk vad utskottet skrivit, och vi hoppas i utskottet att det som vi har skrivit skall leda till resultat snarast möjligt.
Herr talman! Jag erkänner gärna att det är med viss tvekan som jag stöder reservationen, men eftersom jag själv har ställt ett liknande yrkande i min motion tycker jag det är konsekvent att göra det. Det är inte ofta som jag röstar för folkpartireservationer, men när jag någon gång gör det, föranleder detta omedelbart repliken att jag är ute på betänkliga vägar. Att jag stöder reservationen betyder emellertid inte att jag tar avstånd från allt det positiva som står i utskottets betänkande. Det är värdefulla ting, som jag ingalunda har anledning att ta avstånd från. I ett av remissyttrandena framhålls det att om alternativet med en särskild besiktningsorganisation av finansiella skäl inte går att realisera kan det vara nödvändigt att man gör en åtskillnad mellan organisationen för besiktning och kontroll å ena sidan och för rengöring å andra sidan. Det är också en synpunkt som är värd att beakta. Jag är ingen expert på dessa frågor, men det finns de som säger att det är ganska lätt att göra ren en tank och att vårda den. Det kan vem som helst. Men att kontrollera den och att efter sakkunnig granskning betygsätta den och avge ett utlåtande ställer avsevärt större krav på den person som utför ifrågavarande arbete.
Herr talman! Det måste väl ändå vara felaktigt att först besluta bibehålla riskerna och sedan skapa ett kontrollorgan för att bemästra dem. Det vore som att avstå från att bekämpa sjukdomar för att läkemedelsfabrikerna skall kunna fortsätta sin verksamhet. Man försöker väl först undanröja orsakerna. Kan man inte det, får man ta till medicin.

Herr talman! Om det på något sätt kan lindra herr Lindahls samvetskval skall jag gärna säga att ifall man tror att reservationen, som kanske inte är så alldeles lyckligt formulerad, kan läsas som om vi bara ville ha en begränsad utredning av vissa, enstaka sätt att lösa problemet, så är det fel. Det är naturligtvis meningen att Kungl. Maj:t skall ha alla möjligheter att pröva alla förslag, inklusive dem som Korrosionsinstitutet nämner och dem som herr Lindahl här har nämnt.

Herr talman! Det är inte särskilt lång tid som vi över huvud taget har haft lagar med uppgift att skydda vår miljö. Miljöskyddslagen existerar emellertid och kommer väl att inom inte alltför lång tid kompletteras med en miljökontrollag. Men även då detta skett kommer nya och växande krav på lagstiftning inom miljöområdet att ställas, och de nu gällande lagarna kommer med all sannolikhet att förändras. Vi är helt enkelt bara i början av ett miljötänkande som kommer att sätta spår i åtskilliga förordningar, lagar och tillämpningsföreskrifter. miljövårdsfrågor. Jordbruksutskottet har i sitt betänkande nr 62 behandlat ett par av yrkandena i den ena av dessa motioner, och jag skall här bara beröra några av dessa. Om man går ut och frågar människor vilken företeelse de upplever som mest obehaglig i dagens miljö lär det vanligaste svaret vara: Bullret! Buller är en nästan överallt närvarande företeelse som i sin yttersta gräns kan förorsaka allvarliga medicinska skador, men även en måttlig ljudstyrka orsakar påtagliga obehag. Visst görs det ansatser på olika håll att begränsa bullret. Hittills har emellertid saknats en lagstiftning som ställer klara gränser för vilken ljudnivå som kan accepteras. Trafikbullerutredningen har tidigare tillsatts, och när vi nu har motionerat om att enhetliga regler för tillåtligt buller över huvud taget utarbetas är det glädjande att utskottet frångått den uppfattning som allmänna beredningsutskottet hade vid förra årets riksdag, då en liknande begäran avslogs bl.a. med hänvisning till att bullerfrågorna behandlades i skilda sammanhang. Just detta att ansvaret för buller är uppdelat på så många olika instanser ställer större krav på enhetliga regler. Jag vill därför uttrycka min glädje över att sådana regler så småningom kan väntas komma till stånd, en glädje som jag tror delas av alla dem i vårt land som börjar eftersträva någon form av tystnadsvård. För att fortsätta med några positiva yttringar vill jag också uttrycka min tillfredsställelse med att utskottet i detta betänkande klart säger ifrån att man förutsätter att DDT-förbudet kommer att fortsätta att gälla till dess att resultatet av giftnämndens prövning om förlängning av förbudet är framlagt. I annat fall skulle nämligen det temporära förbudet på två år ha gått ut nu den 1 januari. Men, herr talman, givetvis har jag inte begärt ordet bara för att uttrycka min tillfredsställelse med att moderata samlingspartiets partimotion blivit välbehandlad. Till jordbruksutskottets utlåtande nr 62 finns fogad en reservation som tar upp två mycket väsentliga frågor i miljövårdspolitiken. Den ena gäller tillståndsplikt för anläggande av vägar och flygplatser. Miljöskyddskungörelsen är i sin nuvarande utformning begränsad till att gälla störningar från fast egendom. I princip omfattar den alltså fasta trafikanläggningar, men det finns undantagsregler för vägar och flygplatser. Byggande av väg prövas av vägoch vattenbyggnadsstyrelsen i samråd med länsstyrelsen. Anläggande av flygplatser sker efter Kungl. Maj:ts beslut, och enligt luftfartskungörelsen skall hänsyn tas till de kringboendes säkerhet och trevnad. Skälet till att vägar och flygplatser inte är underkastade tillståndsplikt enligt miljöskyddslagen är alltså bl.a. att dessa anläggningar underkastas särskild prövning. Men vid denna prövning är det emellertid inte miljösynpunkterna som i första hand beaktas, utan det gäller i allmänhet exploateringsfrågor och prövningen avser i första hand den mark som berörs av anläggningen. Ett bifall till reservanternas yrkande skulle inte medföra att denna särskilda prövning utelämnades, men anläggningen skulle dessutom prövas enligt miljöskyddskungörelsen på samma sätt som sker med andra anläggningar. Som exempel kan jag här anföra Sturupsflygfältet, en anläggning som från social och kulturell synpunkt inte borde ha kommit till stånd. Dessutom ligger den i ett område, där fågeltätheten är så stor att uppenbara risker för flygsäkerheten kan väntas. Denna lokalisering hade kanske blivit en helt annan, om miljösynpunkter hade fått påverka avgörandet. Vägar och broar byggs också utan att tillräcklig hänsyn tas till ingreppen i miljön. Vad vi reservanter begär är endast att samma prövningsregler skall gälla, oberoende av vilka ingrepp det är fråga om. Det måste medföra att vi får en likartad behandling av alla fasta anläggningar. Anläggningar av detta slag medför ofta sådana ingrepp i miljön att en förprövning borde vara helt självklar. Vi begär alltså helt enkelt att tillståndsplikt för sådana anläggningar införs. I reservationen yrkar vi reservanter också att Kungl. Maj:t förelägger riksdagen förslag om minst biologisk rening av utsläpp i vattendrag av avlopp från tätortsbebyggelse. 1969 sade naturvårdsverket att en femtedel av våra ca 240 tätorter med minst 200 invånare inte har biologisk rening av sitt avloppsvatten. Denna siffra beräknas gå ned — det är riktigt — men det borde vara självklart att detta också regleras i lag. De utsläpp som kommer från sådana tätorter utan rening har en kraftigt förstörande inverkan på våra vattendrag. I miljöskyddslagen sägs att sådant avloppsvatten från tätort får utsläppas endast om det är uppenbart att det kan ske utan olägenhet. Det är enligt min uppfattning verkligen att sätta kraven lågt. Utsläpp av avloppsvatten, som endast har passerat en slamavskiljare, utgör alltid en olägenhet. Denna olägenhet förstärks i hög grad när det gäller avlopp från tätort, och det är egentligen ganska ofattbart att vi inte lagstiftningsvägen har försökt att tidigare begränsa dessa verkningar. Vi behöver bara med våra egna ögon beskåda de sjöar där kommunalt orenat avloppsvatten släpps ut för att se följderna. Visst kan man diskutera vad som menas med olägenhet. Men när sjöarna växer igen och dessutom blir allt mindre tjänliga för bad och friluftsliv — då är det en olägenhet. Därför måste vi lagstiftningsvägen kräva att alla tätorter genomför minst biologisk rening av sitt avloppsvatten. Så länge inte de föreskrifterna finns, så länge kommer vattenförstöringen att fortgå och därmed också miljöförstöringen. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till reservationen av herr Hansson i Skegrie m.fl. i jordbruksutskottets betänkande nr 62.

Herr talman! Det är en lång rad av motionskrav som har behandlats i detta utskottsbetänkande. I de flesta fall har utskottet kunnat konstatera att önskemålen är tillgodosedda eller på väg att bli tillgodosedda. I två fall finns det en del kvar att önska, och detta har kommit till uttryck i reservationen. Beträffande de motionskrav som är på god väg att bli tillgodosedda är t.ex. frågan om permanent förbud mot DDT, där utskottet mycket riktigt säger att man räknar med att giftnämnden skall klara den problematiken. Vad gäller frågan om cancerogena och mutagena effekter av vissa tillsatser till livsmedel tror utskottet att det beaktas av det nya livsmedelsverket och i de förslag som kommer att framläggas av miljökontrollutredningen. När det gäller utvidgad vetenskaplig försöksverksamhet med organiska gödningsmedel har utskottet erinrat om att det gäller att ge de resurser åt forskningen som är behövliga; därmed tror man att detta är avklarat. — Ännu så länge är utskottet helt enigt. Detta gäller också synpunkterna på behovet av miljövårdsavgifter. Den utredning rörande kostnaderna för miljövården som nyligen tillsatts av jordbruksdepartementet, där naturvårdsverkets chef är ordförande, är en följd av en framsynt motion, som riksdagen biföll i våras, om krav på en översyn av kostnadsfördelningsproblematiken. Man är i utskottet också helt enig om en enhetlig bullerlagstiftning och om att sådant buller som inte nu är föremål för övervägande bör överses. Fru Sundberg har redan här uttryckt sin glädje över att det önskemålet i varje fall har kunnat bifallas av ett enigt utskott. Personligen vill jag säga att det är alldeles riktigt, att den formen av buller som det talas om i motionen inte är föremål för någon prövning och att det på den punkten ännu inte finns några riksnormer. Fru Sundberg uttalar sin glädje över att man nu tänker ta itu med detta. De som inte är fullt så glada, skulle jag vilja påstå, är ledamöterna i trafikbullerutredningen, på vilka utskottet ställer förhoppningar.

Nu blir det väl Konungens sak att avgöra, vem som skall få den uppgiften. Om trafikbullerutredningen får den är det möjligt att man kan förstärka utredningen eller göra en sådan uppdelning av arbetet som kan bli nödvändig. Det återstår två punkter, om vilka utskottet inte har kunnat ena sig. De gäller, som här tidigare har nämnts, frågan om tillståndsplikt för vägar och flygplatsers anläggande samt frågan om vissa krav på rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Jag skulle här vilja säga att jag inte personligen kan finna skillnaden mellan utskottsmajoritetens förslag och reservanternas förslag särskilt stor.

Även kravet på minst biologisk rening av avloppsvattnet från tätbebyggelsen måste vara en klar framtidsambition. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationen av herr Hansson i Skegrie m.fl.

Herr talman! 1969 års miljöskyddslag utgör otvivelaktigt en av de viktigaste lagar som reglerar miljövården. Men i ett par avseenden är den otillräcklig. Det har påvisats i den folkpartimotion som ligger till grund för den reservation vi nu diskuterar. Dels gäller det, som här har framgått, det förhållandet att flygplatser och vägar inte tillståndsprövas enligt lagen, dels tycker vi reservanter att ambitionsgraden för rening av avloppsvattnet är för låg. Först några ord om den första punkten. I miljöskyddslagen sägs att fabriker och andra inrättningar som kan medföra väsentliga olägenheter från miljövårdssynpunkt inte får anläggas utan att tillstånd lämnats av koncessionsnämnden. Dessutom medger lagen att naturvårdsverket får ge dispens från skyldigheten att söka tillstånd. I besluten skall anges de villkor som är uppsatta för verksamhetens bedrivande. Då frågar man sig naturligtvis: För vilken sorts industrier och inrättningar krävs tillstånd eller dispens? Svaret på den frågan ges i den med miljöskyddslagen samtidigt utfärdade miljöskyddskungörelsen. I dess andra paragraf räknas det upp i inte mindre än 38 punkter vilka fabriker och inrättningar det gäller. I den förteckningen menar vi reservanter att självklart också byggande av vägar och flygplatser skulle vara med. Nu säger majoriteten i utskottet att såväl vägar som flygplatser prövas enligt särskild ordning. Det är naturligtvis riktigt. Men i den prövningen sker framför allt bedömningar från trafiktekniska och ekonomiska synpunkter. Över huvud taget gäller det i första hand en planering från exploateringssynpunkt. Jag vill inte påstå att de som skall projektera en väg eller en flygplats lämnar miljöaspekterna helt åt sidan, men för oss ter det sig nödvändigt att alltid en prövning från miljösynpunkt sker innan vägar och flygplatser anläggs. De sista årens ofta återkommande debatter om nya flygplatsers placering liksom om sträckningen av nya större vägar genom eller i omedelbar anslutning till större tätorter visar hur viktigt det är att vi får den av reservanterna yrkade prövningen enligt miljöskyddslagen. Den andra punkten i reservationen innehåller ett yrkande om att biologisk rening skall vara minsta godtagbara rening av avloppsvatten som kommer från tätbebyggelse. Som miljöskyddslagen nu är utformad räcker det med slamavskiljning, dvs. det som brukar kallas det första steget, om det ej är uppenbart att sådant utsläpp kan ske utan olägenhet. Sverige är ju ett synnerligen sjörikt land. Många menade länge att vi kunde kosta på oss att vräka ut det mesta vi ville bli av med i våra vattendrag. Denna lättsinnets filosofi fick härska ända fram till bara för ett par decennier sedan, då ett uppvaknande skedde. En epok med byggande av reningsverk började. Det inleddes med en ganska långsam utbyggnadstakt, men betydligt bättre fart har det blivit efter 1968 års beslut om stimulansbidrag till kommunerna, då man bygger reningsverk med långtgående rening. Likväl saknar, enligt naturvårdsverkets senaste årsbok, inte mindre än ca 200 tätorter helt eller till stor del avloppsvattenrening. Den sammanlagda folkmängd som härigenom saknar anslutning till reningsverk är ca 1,4 miljoner personer eller omkring 20 procent av tätortsbefolkningen. Naturvårdsverket räknar dock med att utbyggnadstakten skall kunna hållas på så hög nivå att praktiskt taget alla tätorter kan vara försedda med reningsverk till utgången av år 1972. Kommunerna bör rimligen bli mera intresserade av att hålla en maximal utbyggnadstakt genom det förhöjda statsbidrag som en enhällig riksdag av allt att döma inom kort kommer att besluta i avsikt, som bekant, att stimulera till bättre sysselsättning. Självklart är också kommunerna intresserade av att erhålla så stort statsbidrag som möjligt. Eftersom bidragets storlek är kopplat till kvaliteten på avloppsreningen får man förutsätta att de reningsverk som byggs fortsättningsvis blir så långtgående som bedöms vara tekniskt och ekonomiskt möjligt och i övrigt bedöms vara lämpligt med hänsyn till lokala förhållanden. För oss reservanter framstår det därför som självklart att lagstiftningen nu bör ta sikte på biologisk rening som minimum. Därmed är det också utsagt att vi finner det lika självklart att de ca 600 reningsverk som enligt senaste statistik enbart är utförda för slamavskiljning snarast måste kompletteras eller ersättas med anläggningar för längre gående rening. Det bör ankomma på naturvårdsverket att presentera en tidsplan på hur snabbt en sådan övergång till förbättrad rening kan ske. Herr talman! Med det här ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Låt mig rent allmänt inledningsvis få säga att jag gärna instämmer i vad fru Sundberg har anfört om de problem som onekligen finns när det gäller vår miljö och som vi med de medel som vi har till vårt förfogande försöker komma till rätta med. Jag tror att vi alla har samma intresse av det. Det är säkert inte någon här som kan stiga upp och säga att en viss grupp ägnar dessa frågor mer uppmärksamhet än vad någon annan grupp gör. I vissa detaljfrågor är det klart att man kan komma fram till olika uppfattningar. Den fråga som kammaren nu överlägger om har varit föremål för diskussion både 1969, när den nya miljöskyddslagen kom till, och år 1970 i anledning av de motioner som då väcktes. Jag kan instämma med herr Larsson i Borrby när han säger att det är förfärligt litet som skiljer utskottet och reservanterna i den här frågan. Jag skall inte ta upp tiden med att gå igenom vad vi praktiskt taget är eniga om, utan nöjer mig med att ta upp de två frågor där meningarna går litet isär. Jag skall vara väldigt försiktig, fru Sundberg, att nämna Sturup, det kan bli en lång diskussion om det. Jag vet att herr Hansson i Skegrie har synpunkter på den frågan, och därför kopplar jag bort den redan från början. Miljöskyddslagen skall tillämpas generellt över hela landet. När det gäller den här prövningen av vägar och flygplatser är det riktigt att man i första hand lägger exploateringssynpunkter på dem och den mark det då gäller. Men det framhölls när lagen antogs att man förutsatte samråd med de intressen som kunde vara berörda när det gällde bl.a. miljövårdsfrågorna. Man trodde att det skulle gå att lösa dessa problem på det sättet. Vi har dessutom möjligheter att med lokala trafikföreskrifter få bort bullrande trafik från områden där vi anser att sådan trafik inte bör förekomma. Det har sagts att trafikbullerutredningen kanske kommer att ta upp denna fråga. Jag känner inte till det. Bullret är onekligen en miljövårdsfråga och den utredning som sysslar med arbetsmiljön kanske också tar upp bullerproblemet. Reservanterna yrkar i klämmen till sin reservation att miljöskyddslagen skall äga tillämpning på alla vägar och flygplatser. Det innebär ju att det skulle krävas tillstånd för varje väg som man ville bygga i vårt land. Nog kan någon säga att var så god och gå till motiveringen. Där står att vid alla vägprojekt måste även miljösynpunkterna beaktas. Det är riktigt. Men man har ju lagstiftningen. I reservationen föreslås alltså att vägar och flygplatser inte skall omfattas av undantagsbestämmelsen i miljöskyddslagen. Även beträffande den andra frågan, om utsläpp från kommunala avloppsledningar, förekom diskussioner 1969 när miljöskyddslagen tillkom och det väcktes motioner 1970. Jag har inga nya synpunkter utöver vad som sades då. Det har inte heller framförts några sådana från reservanternas eller motionärernas sida. Låt mig bara ägna den frågan några få ord. Miljöskyddslagen är, som jag sade förut, en generell lagstiftning. Man kan väl då rimligtvis inte, som reservanterna här föreslår, i lagtexten införa krav på biologisk rening i samtliga reningsverk. Nu har man visserligen sagt i reservationen att för enstaka fastigheter eller grupper av fastigheter som inte är anslutna till kommunala reningsverk kan kravet på rening sättas något lägre. När miljöskyddslagen antogs 1969 infördes en koncessionsplikt. Det innebär att alla kommuner med över 200 invånare måste begära nämndens tillstånd för utsläpp av avloppsvatten. Tredje lagutskottet sade då uttryckligen — riksdagen hade ingenting att invända emot det — att det var uppenbart att enbart slamavskiljning som reningsmetod icke kunde godkännas. Koncessionsnämnden måste alltså när den ger tillstånd av nyssnämnt slag föreskriva antingen kemisk eller biologisk rening. Vi har sagt att vi anser att man inte kan föra in ett sådant krav i en lagstiftning som är generell utan att man får försöka gå fram på det sätt som här har anförts. Jag skall inte använda mig av så mycket statistik som herr Wirtén gjorde. Jag skall bara anföra några av de siffror som lades fram förra året. Då meddelade naturvårdsverket i sitt yttrande att det var 1 300 tätorter som hade biologisk rening. Verket räknade med att år 1975 — eller låt oss säga 1976 som herr Wirtén angav — skulle biologisk rening vara genomförd i praktiskt taget hela landet. Vi menar då att det får ankomma på naturvårdsverket att göra de prioriteringar som behövs för att detta skall ske. Jag har icke mer att tillägga, herr talman. Jag har den bestämda uppfattningen att företrädarna för alla partier i denna kammare är besjälade av en önskan att försöka nå fram till resultat som kan anses tillfredsställande. Man befrämjar inte diskussionen eller frågan genom att betvivla motpartens intresse för detta behjärtansvärda syfte. Man bör därför kunna avstå från all polemik mot vad andra har anfört i detta avseende. Jag tror att utskottet i sina tankegångar i betänkandet tillräckligt klart har uttryckt detta. I sak, herr talman, har det inte inträffat något sedan 1970 som har gjort att vi har ändrat ståndpunkt. I politiskt hänseende har emellertid det inträffat — det kan bero på omständigheter som jag inte känner till — att man inom centerpartiet gått ifrån den uppfattning som man hade 1969 och 1970. Det kan ligga djupt förborgade tankegångar bakom detta, som jag inte skall försöka gå in på. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Persson i Skänninge vill inte ha någon polemik, och någon sådan skall jag inte heller leverera, men för att han inte skall gå hem från debatten och vara orolig över anledningen till vad han betecknar som en förändring i centerpartiets inställning vill jag anföra följande. Vi har i beslut i riksdagen 1970 nöjt oss med att uttrycka den förhoppningen att den nya miljöskyddslagen skulle ha en tillräcklig räckvidd när det gällde målsättningen att åstadkomma en biologisk rening. Vi har i samband med behandlingen av de motioner som nu behandlas funnit att det inte har gått så snabbt som man skulle kunna önska, och vi ville med vårt ställningstagande markera att vi vill öka takten när det gäller övergången till biologisk rening. Jag vill dock gärna för att inget missförstånd skall uppstå framhålla, att vi inte har avsett att detta krav skall kunna gälla alla former av gruppbebyggelse. När vi talar om tätbebyggelse i detta sammanhang vill jag för klarhetens skull påpeka att också vi talar om den form av tätbebyggelse som fru Sundberg erinrat om, nämligen sådan som omfattar 200 lägenheter eller mera.
Herr talman! Jag skall bara kommentera ett par punkter av det som herr Persson i Skänninge anförde. Han fann det vara besvärligt att få in i lagtexten att en biologisk rening skall utgöra ett minimum. Jag har litet svårt att följa herr Persson i hans resonemang. Föreskrifterna på detta område återfinns i 7 §, där jag tillåter mig att citera de relevanta styckena. Det heter där bl.a. följande: ”Avloppsvatten av följande slag får icke utsläppas i vattendrag, sjö eller annat vattenområde om det ej är uppenbart att det kan ske. utan olägenhet, nämligen” — och det är det det gäller — ”1. avloppsvatten som kommer från vattenklosett eller härrör från tätbebyggelse och som ej undergått längre gående rening än slamavskiljning, — — —.” Vad är det som hindrar att byta ”slamavskiljning” mot ”biologisk rening”? Det är ganska naturligt att man med de ökade krav som vi har på avloppsrening i vårt land också måste justera lagstiftningen allteftersom vår ambitionsnivå höjs. Jag tycker att tiden arbetar starkt för reservanternas yrkande på denna punkt, och jag tror att herr Persson så småningom blir tvungen att följa med i denna utveckling och yrka bifall till den av oss önskade ändringen av nämnda paragraf. Vidare var herr Persson något tveksam om den statistik jag presenterat här. Jag vill bara meddela att min källa är naturvårdsverkets senast utgivna årsbok. Jag kan också meddela att det år när man inom detta verk räknar med att alla tätorter skall ha någon form av avloppsrening inte var 1975 utan utgången av 1972.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att en ledamot av kammaren som inte tillhör jordbruksutskottet tar till orda i debatten. Jag skall inte förlänga den mycket. Eftersom jag är ordförande i den här åberopade trafikbullerutredningen, känner jag ett behov av att stryka under vad herr Larsson i Borrby sade angående våra betänkligheter mot att få tilläggsdirektiv. Naturligtvis skall vi vara tacksamma för det förtroende som jordbruksutskottet här visar oss. Utskottet är tydligen berett att ge oss andra uppgifter än de vi nu sysslar med, men som herr Larsson i Borrby har pekat på befinner sig utredningen för närvarande i ett sådant arbetsskede att ytterligare arbetsuppgifter för utredningens del skulle bli synnerligen betungande. Jag kan meddela kammaren att vi för närvarande har sammanställt vårt underlagsmaterial, som omfattar en hel del betydande volymer och som har föranlett inte minst utredningens experter till ett mycket hårt och intensivt arbete. Vi håller nu på att redigera och skriva rent underlagsmaterialet, och vi har börjat att titta på förslagsdelen av utredningens betänkande. Jag kan väl också avslöja att vi till vår uppdragsgivare, kommunikationsministern, har ställt i utsikt att utredningen under våren 1973 skulle kunna vara klar att framlägga sitt betänkande. Här i riksdagen har det ofta väckts interpellationer och enkla frågor där besked har begärts om när trafikbullerutredningens förslag kan förväntas. Trafikbullret är ju ett väldigt stort problem i samhället. Skulle vi nu, som jordbruksutskottet är enigt om, få ytterligare arbetsuppgifter, nämligen att utreda även det buller som förekommer bl.a. vid industrier, så skulle det i hög grad komma att försena utredningens arbete. Jag vill ha detta antecknat till kammarens protokoll i den här debatten.

Herr talman! Till skillnad från den föregående ärade talaren finner jag ingen anledning att be om ursäkt för att jag tar till orda fastän jag inte tillhör utskottet. De här frågorna intresserar mig, och jag vill gärna säga några ord. Först och främst anser jag att frågan om allmänna vägar och flygplatser, som prövas i annan ordning, i mycket är en fråga om likhet inför lagen. Det är ofta staten som är huvudman för dessa anläggningar, och staten skall underkasta sig samma kontroll och samma ordning som gäller i fråga om andra anläggningar som har sådana här olägenheter med sig — vattenföroreningar, luftföroreningar eller bullerstörningar. Sedan är det en annan sak att det är en väldig säkerhet att en sådan här fråga blir prövad enligt miljöskyddslagen, genom koncession eller genom dispens. Resultatet kan nämligen bli ödesdigert. Man kan anlägga en väg eller en flygplats, och sedan får man knappast använda den, ty det är möjligt för enskilda sakägare att hos fastighetsdomstol väcka talan mot den som är huvudman för anläggningen. Då kan alltså frågan automatiskt föras upp till koncessionsnämnden. Nämnden kan inte förbjuda vägen eller flygplatsen — det framgår av miljöskyddslagen — men anläggningen kan beläggas med restriktioner. Trafiken kan förbjudas vissa tider på dygnet, vissa fordon kan förbjudas liksom vissa hastigheter osv., och det kan göra att huvudmannen har lagt ner kostnaderna för vägen eller för flygplatsen helt förgäves. Det är väl onödigt att ge sig in på sådana äventyrligheter. Vi har inte mera pengar att investera än att vi bör använda dem på ett bättre sätt. Bullerfrågorna, som herr Jansson talade om, blir mer och mer uppmärksammade. Det finns exempel på att det har anlagts en ny väg enligt den här ordningen, och sedan har hälsovårdsnämnden med hänsyn till bullerstörningarna förbjudit användningen av bostäder som fanns redan innan vägen anlades. Där uppkommer en mycket besvärlig fråga om vem som skall betala de åtgärder som man behöver vidta — antingen att sätta upp skydd mot buller eller också att förse husen med andra fönster och sådant som kan utestänga buller. Därför tycker jag att det finns all anledning att man tänker om här, detta av omtanke om den som är huvudman för dessa anläggningar och därför att detta är en fråga om likhet inför lagen.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
Herr talman! Det är bara en fråga som jag är något tveksam om och som jag tänkte att jag skulle få lite klarare besked om. Herr Larsson i Borrby sade att man inte ställt några andra krav än vad fru Sundberg sagt, alltså att det skulle gälla samhällen med 200 invånare eller mera. Ja, vi har sagt att samhällen av den storleksordningen alltid skall ha tillstånd för att slippa ha en viss sort av rening, t.ex. biologisk, men då skall man aldrig komma och säga att man bara vill ha slamavskiljning, det framhölls klart när miljöskyddslagen antogs 1969. Vad statistiken beträffar — jag hoppas att jag inte missuppfattat den — så säger herr Wirtén att avloppen från bostäder för 1 400 000 människor saknar rening. Jag betvivlar inte dessa uppgifter, men jag använder dem som jag själv har inhämtat från 1970 års debatt. Jag misstror inte herr Wirtén. Reservanterna undantar alltså alla samhällen som har under 200 invånare.